Herr talman! Vid punkterna 9 och 11 som jag kommer att behandla i ett kort anförande har folkpartirepresentanterna i statsutskottet reserverat sig mot utskottets förslag. Reservationen grundar sig på en brett upplagd partimotion om trafiksäkerheten, som anslagsmässigt utmynnar i en höjning av anslaget till trafiksäkerhetsforskning med 1,1 miljon kronor. I propositionen ges en ganska fyllig redogörelse för vad som försiggår på trafiksäkerhetens område och vad trafiksäkerhetsrådet håller på med. Man redovisar också i propositionen att rådet har tvingats tillgripa långtgående prioritering och fått avstå från ett flertal värdefulla undersökningar. Totalt har rådet begärt 3,6 miljoner kronor, alltså en höjning med 1,4 miljon. Trafiksäkerhetsrådet framhåller att detta »svarar mot minimikraven för en fortsatt effektiv trafiksäkerhetsforskning». Departementschefen har medgivit en höjning med 327 000 kronor, d.v.s. en knapp fjärdedel av vad rådet begärt. Av propositionen torde kunna utläsas att departementschefen är något orolig, ty han säger att detta »bör möjliggöra ytterligare en ökning av forskningsinsatserna inom trafiksäkerhetens område». Han är alltså inte så säker på att det är tillräckligt. Motionen som ligger till grund för reservationerna grundar sig på ett stort utredningsarbete som gjordes inom partiet förra året och som resulterade i en skrift med titeln »Trafiksäkrare», som kom ut på vårsidan. Där togs trafiksäkerhetsfrågorna upp, och det konstaterades att olika beräkningar pekar på att trafikolyckornas samhällsekonomiska kostnader uppgår till ungefär två miljarder kronor per år. I motionen framhålles också att det totala anslaget för trafiksäkerhet, d. v. s. inklusive medel för trafiksäkerhetsverket, uppgår till i runt tal 23 miljoner kronor. Det har i en tidigare debatt i dag talats om 25 miljoner kronor som ett litet belopp men jag vill inte nu ta under debatt om dessa 23 miljoner är en stor eller liten summa. Om antalet trafikolyckor kan nedbringas med 1 procent, kan detta betyda en minskning av samhällets kostnader med likaledes 1 procent. På det sättet skulle vi alltså kunna få in de 23 miljoner kronor det rör sig om. Man får alltså se hela denna fråga från samhällsekonomiska utgångspunkter, inte stänga in varje utgift och eventuell inkomst i sin speciella sektor. Ämnet trafiksäkerhet är mycket omfattande, vilket också framgår av motionen. Jag anger här några av de punkter som där återfinnes.

Sådan verksamhet har också på försök bedrivits bl.a. i Uppsala län som grund för den forskning som behövs på området. Vidare talas det i motionen om hur forskningen skall läggas upp och om hur man skall komma till klarhet rörande de samhällsekonomiska effekterna av trafiksäkerheten.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

Herr talman! Statsutskottet hade förra året i stort sett samma motion till behandling i samband med behandlingen av propositionen om inrättande av statens trafiksäkerhetsverk, och utskottet gjorde då vissa uttalanden i frågan. Nu vill jag bara slå fast att det har hänt en del på detta område som gör att ut skottet har stannat för uppfattningen, att det inte behövs någon parlamentarisk utredning. Först och främst inrättades statens trafiksäkerhetsverk den 1 januari i år. Under 1967 fattades också ett flertal viktiga principiella. beslut här i riksdagen när det gäller trafiksäkerhetsfrågor, och de besluten håller nu på att genomföras. Vidare arbetar en expertgrupp inom kommunikationsdepartementet med ett stort antal frågor som undan för undan kommer att presenteras för riksdagen. Ävenså har transportforskningsutredningen tillkännagivit, att utredningen kommer att avlämna sitt betänkande under året. Allt detta gör att utskottet inte ansett att tillfället nu inbjuder till tillsättandet av en parlamentarisk utredning för behandling av de frågor som motionärerna och "reservanterna aktualiserat. Alla är vi emellertid ense om att vi här har att göra med mycket viktiga och betydelsefulla frågor. Det gäller ju att rädda människoliv. Då får inga snäva politiska ställningstaganden vara avgörande. Vi måste där alla hjälpas åt. Utskottet skriver: »Utskottet vill dock i likhet med motionärerna understryka frågornas stora vikt samt förutsätter att därest av förhållandena så befinnes påkallat eller eljest önskvärt en Översyn i en eller annan form kommer till stånd.» Utskottet har emellertid nu inte velat göra någon beställning rörande hur en sådan översyn skall bedrivas. När det sedan gäller trafiksäkerhetsforskningen yrkar reservanterna på ett med 1109 000 kronor ökat anslag. Vi anser att man härvidlag skall vänta till dess att transportforskningsutredningen är färdig med sitt arbete. Jag ber, herr talman, att under denna punkt få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Vad herr Johansson i Norrköping anfört är ju riktigt, men jag skulle vilja komplettera det med att säga att vad trafiksäkerhetsverket skall göra och redan har börjat göra väl ändå är att sköta löpande frågor i de avseenden vi nu diskuterar. Det hinner inte ägna sig särskilt. mycket åt de frågor som vi behandlat i reservationen. Beträffande expertgrupperna inom kommunikationsdepartementet har vidare jag och många med mig principiellt den uppfattningen, att de uppgifter dessa arbetar med inte är sådant som hör hemma inom "departementen. Det är frågor som bör skötas på ämbetsverksnivå eller inom forskningsinstitutioner och motsvarande inrättningar. De förarbeten till propositioner som utförs på detta sätt är en sak för sig, men att tillsätta expertutredningar för fristående arbeten som sedan skall användas i andra sammanhang tycker jag är felaktigt. Beträffande transportforskningsutredningen torde denna komma att behandla ganska litet av just dessa frågor. Jag skulle till mitt förra anförande vilja göra ett tillägg för dem av kammarens ledamöter, som kanske inte har klart för sig vilken förankring statens trafiksäkerhetsråd har. Detta står på en mycket bred bas. Jag skall räkna upp vilka som där är representerade. I rådet sitter rikspolischefen, företrädare för vägverket, trafiksäkerhetsverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, chefen för väginstitutet och — vilket är värt att observera — ett kansliråd från kommunikationsdepartementet. Vidare finns där representanter för försäkringsväsendet, teknisk forskning, psykologisk forskning, medicinsk forskning, Vetenskapsakademien, Transportarbetareförbundet och motororganisationerna. Dessa har alltså uttalat, vilket är redovisat i propositionen, att ett minimikrav för att rådet skall kunna fullfölja en meningsfylld forskning är att det får det anslag som begärs i motionerna och även i reservationen. Jag ber ånyo att få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Herr Tobé säger att trafiksäkerhetsverket har tillräckligt att göra enbart med de löpande ärendena. Det skulle dock förvåna mig i allra högsta grad om man inte där också följer en del andra skeenden inom vårt samhälle på detta viktiga område. Jag tror att man t.ex. haft överläggningar om trafiksäkerhetskampanjer med t.ex. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Därvid har man väl tagit upp en hel del aktuella frågor inom trafiksäkerhetsarbetet. När det sedan gäller expertgrupperna inom departementen är det ju i regel så, att vi ändå till sist här i riksdagen får ta ställning till de frågor som behandlats av dem, oavsett om det rör sig om lagförslag eller om krav på ökade anslag. Förslagen framläggs ju i propositioner, och då får vi möjlighet att behandla dem här i riksdagen.

Herr talman! Under punkten 14, angående anslagen till sjöfartsverkets verksamhet, i statsutskottets utlåtande nr 6 har utskottets fjärde avdelning haft att behandla ett ganska stort antal motioner, som rör båtsporten samt fyroch båkavgifterna. I de likalydande motionerna 1:597 och II: 759 begär vi motionärer en höjning av anslaget till småbåtshamnar till 4207 000 kronor, samma äskande som sjöfartsstyrelsen framställt. Departementschefen föreslår emellertid 2,6 miljoner kronor, en minskning med cirka 1,6 miljon kronor. Denna minskning motiverar departementschefen med att det under detta anslag redan finns reserverade medel som uppgår till 11,5 miljoner kronor. Såsom framhållits vid många tidigare tillfällen sker en avräkning av automobilskattemedel till denna verksamhet, och anslaget skall alltså ses som en kollektiv restitution för erlagd bensinskatt. Att under sådana förhållanden skära ned anslaget innebär en uppenbar orättvisa. Det är en skattebelastning av en speciell kategori — en orättvis sådan. Den åtgärden bör man inte acceptera, utan i stället bör byggandet av småbåtshamnar liksom av andra serviceanläggningar till båtsportens fromma stimuleras. Stimulansen kan ske genom ändrade statsbidragsbestämmelser eller, rättare sagt, en återgång till de bestämmelser som tidigare gällde. Förut uppgick statsbidragets procentuella andel till mellan 50 och 70 procent, men kommunikationsdepartementet = tvångsgenomförde för två år sedan en sänkning av detta statsbidrag till 30 procent. I detta sammanhang bör man beakta att i realiteten endast utgår 20—22 procent i statsbidrag, eftersom ganska viktiga komplement i en småbåtshamn, t.ex. akterförtöjningar och asfaltering av uppläggningsplaner, icke är statsbidragsberättigade. På grund av att ytterst begränsade markområden nu står till förfogande för städer och kommuner i deras omgivningar har det tyvärr blivit nödvän digt att förlägga småbåtshamnar till platser där det fordras både omfattande sprängningar och uppmuddringar av grunda vikar. Det gör att kommunerna för framtiden måste räkna med mycket högre anläggningskostnader för småbåtshamnar än tidigare. Jag kan nämna att en nyligen uppförd småbåtshamn i min hemstad Göteborg till dags dato har kostat 5,2 miljoner kronor. För detta belopp har vi fått ungefär 1 300 båtplatser. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har ändå velat fästa uppmärksamheten på en stelbent och otidsenlig metod, efter vilken staten återbetalar en fullt rättmätig restitution till alla småbåtsägare. Ställ cirka 25 miljoner kronor, som inbetalats i s.k. bensinpengar, i relation till de återbetalade pengarna, som i årets budget uppgår till 2,6 miljoner kronor! I en annan motion, nr 758 i denna kammare, reagerar jag och min medmotionär, herr Bengtson i Solna, mot de indragningar som görs i »vissa för handelssjöfarten mindre väsentliga farleder». Den besparing som sjöfartsverket kommer att göra genom denna rationalisering beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 500 000 kronor för hela kusten. Vad som gör denna fråga märklig är att den nu påbörjade indragningen av farledsutprickningen synes bli genomförd på ett sätt som direkt strider mot de av huvudorganisationerna avgivna förslagen. Förhandlingar har ägt rum, och sjöfartsstyrelsen har visat sig välvilligt inställd till att behålla dessa inre farleder. De nu föreslagna indragningarna av farledsutprickningen sker på ett sådant sätt att sjösäkerheten äventyras. Samtidigt som man propagerar för sjövett — även med statliga medel — gör man framkomstmöjligheterna för fritidsbåtar mycket sämre. Denna motion handlar som så många andra om pengar, eller rättare sagt om brist på pengar. Handelssjöfarten vill inte betala den från dess synpunkt obehövliga utprickningen — något som sjösportens huvudorganisationer ej heller finner vara oriktigt — och sjöfartsstyrelsen har tydligen inte egna resurser att hjälpa båtfolket med sådan service. Är inte detta, herr kommunikationsminister, en angelägenhet som har turistiska värden för staten? Tyska och nordiska seglare och fritidsbåtsägare kommer i alltmer ökad utsträckning till de svenska skärgårdarna, liksom många engelsmän söker sig till våra farvatten längs västkusten. De bör rimligtvis inte få en sämre service i farlederna bara därför att ingen statlig myndighet vet vem som skall stå för kostnaderna för utprickningarna. Genom de ökade olycksriskerna kommer också sjöräddningstjänsten att ytterligare belastas, ett faktum som med skärpa framhållits av sjöräddningssällskapen. Ekonomiskt sett representerar fritidsbåtarna ett kapital av hundratals miljoner kronor, till stora delar ett resultat av mångårigt ihärdigt sparande. Minskningen av våra skärgårdars farbarhet måste medföra ett ökat antal olyckor, ökade <sjöräddningsinsatser med därav följande kostnader samt ökade utgifter för sjöförsäkringsbolagen, vilket i sin tur medför ökade premiekostnader för båtägarna. Då argumenten i vår motion är sakligt väl underbyggda, bör man ha rätt att vänta en omprövning av farledspolitiken. För staten är kostnaden obetydlig, medan de ogynnsamma verkningarna av indragningen ter sig högst betänkliga. Herr talman! Inte heller i denna fråga har jag något särskilt yrkande. Mitt namn står under ytterligare en motion, II:443, likalydande med motionen 1: 353 av fru Segerstedt Wiberg. Jag är ledsen, herr talman, att jag upp tar kammarens tid, men detta motionspar rör väl så viktiga frågor. Vi tar däri upp ett helt annat problem, som framför allt drabbar vår utrikeshandel. Motionärerna begär att »Kungl. Maj:t inte måtte vidtaga några höjningar av nu utgående fyroch båkavgifter utan att förslag om en på de faktiska kostnaderna baserad, regionalt anpassad, farledsoch lotsavgift» upprättas. Under senare år har vidtagits eller föreslagits avsevärda höjningar av i första hand lotsavgifterna och i andra hand fyroch båkavgifterna, i syfte att enligt statens trafikpolitiska riktlinjer göra sjöfartsverkets verksamhet självbärande. Höjningarna har genomförts snabbt och utan något ordentligt remissförfarande. Kort och kärnfullt kan konstateras, att trafiken på Göteborgs hamn får betala större delen av fyroch båkavgifterna — dessa pengar går bl.a. till farlederna i Bottenhavet. Jag har till mitt förfogande ett mycket utförligt siffermaterial från Göteborgs hamn som kan bevisa detta påstående, men jag vill befria kammarens ledamöter från att höra en sådan föredragning. Men om utskottets talesman icke har tagit del av detta, skall jag gärna stå till förfogande och lämna ytterligare upplysningar. Ingenting tyder på att Göteborgs prccentuella andel skulle minska, utan snarare tvärtom; och genom koncentrationen till Göteborgs hamn av den transoceana trafiken, blir Göteborg i allt högre grad första respektive sista ankomstoch avgångshamn för den svenska transoceana sjöfarten. Fullständigt orimlig ter sig denna fördelning för Göteborgs del vid beaktande av att denna trafik, utöver av hamnstyrelsen bekostade och underhållna sjösäkerhetsanordningar, endast utnyttjar statens anordningar inom ett område av några få sjömil.

Med dessa uppgifter som bakgrund finner jag det vara orimligt att fortsätta med chockhöjningar av fyroch båkavgifter utan att den nu sittande sjöfartsutredningen får framkomma med förslag om på faktiska kostnader baserade och, som jag sade tidigare, regionalt avpassade farledsoch lotsavgifter. Nuvarande ordning med en taxesättning, som härrör från segelfartygens dagar och som alltså inte är anpassad efter tonnageklassen 100 000—200 000 ton, kan inte vara till fromma för landets näringsliv och är klart konkurrensförsvårande — ett förhållande som inte minst kan konstateras i Öresund och i synnerhet Malmö hamn. Herr talman! Det är praxis i riksdagen — vi har också ett exempel på det från förra veckans debatt i denna kammare — att under en sittande utrednings arbete inga direkta ekonomiska förändringar bör ske. I denna fråga har vi ett exempel som bevisar det klart motsatta: chockhöjningar trots löfte om snabbt besked från en utredning! Det är vad vi kan konstatera. Herr talman! Inte heller beträffande denna motion har jag något speciellt yrkande.

Herr talman! Det underbara vårvädret under det senaste veckoslutet — ja, det är inte detta som min motion avser; denna, som har nr II:754, avser i stället åtgärder för att stimulera båtsporten — har gett många småbåtsägare möjlighet till en rivstart med utrustandet av sina båtar. För många av dem har dock svårigheten att få tag i lämplig uppläggningsoch hamnplats fått förnyad aktualitet. Särskilt gäller detta kanske dem som vid den senaste tidens båtutställningar bestämt sig för att realisera drömmen om en egen båt. Antalet småbåtsägare ökar snabbt, och i år kommer sannolikt över 30 000 nya småbåtar att gå ut på jungfrutur. Det betyder att antalet motoroch segelbåtar når långt över 300 000. Ytterligare ungefär lika många roddbåtar, kanoter, gummibåtar och segeljollar gör att båtsporten är en av våra dominerande = fritidssysselsättningar, något som fritidsutredningen också har påvisat. Man kan här peka på småbåtstrafiken som ett alternativ till vägtrafiken. De som suttit i trafikköer på fredagskvällar och söndagskvällar under sommarhalvåret runt våra storstäder drömmer säkerligen ofta om att i stället få åka i lugn och ro eller kanske i 30—35 knops fart i en plastracer ute på de fria vattenytorna. Man kan också hävda, att fritidstrafiken på vattnet är samhällsekonomiskt mindre betungande än fritidstrafiken på landsvägarna. Vår småbåtsflotta representerar ett värde av ett par miljarder kronor — inte som herr Thylén sade, hundratals miljoner. Osäkerheten om hur stort värdet är belyser något hur dåligt grepp samhället har om denna verksamhet. Kapitalet måste naturligtvis förvaltas på ett samhällsekonomiskt rimligt sätt. Sker då detta? Svaret blir tyvärr nej. Ansvaret åvilar i huvudsak samhället. På denna dominerande fritids sysselsättning med så stora rekreationsvärden satsar staten i år mindre än 5 miljoner kronor, och till nästa år föreslås omkring 3,5 miljoner kronor. Kommunerna satsar sannolikt betydligt mera, men totalt understiger samhällets kostnader troligen de inemot 30 miljoner som staten får in i drivmedelsskatt från motorbåtstrafiken. Hur ser då småbåtsanslagen ut i årets statsverksproposition? Ja, några exempel på prutningar i sjöfartsstyrelsens äskanden har herr Thylén redan angivit. Jag skall komplettera siffrorna med dem som gäller för sjösäkerhetspropagandan. Vi har just diskuterat trafiksäkerhetspropagandan på vägarna. Här har vi parallellen i fråga om småbåtstrafiken. För innevarande år uppgår beloppet till 85 000 kronor. Sjöfartsstyrelsen föreslår en höjning med 160 000 kronor till 245 000 kronor för nästa budgetår. Departementschefen går tillbaka till 85 000 kronor i sitt förslag. Trafiksäkerheten till sjöss tillmäts tydligen inte riktigt samma stora betydelse principiellt sett som trafiksäkerheten på land. Denna anslagsutveckling kommer naturligtvis att fundamentalt rubba förutsättningarna för båtsportens utveckling med de nackdelar det för med sig, bl.a. för människornas rekreation. Beträffande anslaget till småbåtshamnar kan man notera att det i statsverkspropositionen redovisas stora utgående reservationer, men i själva verket är det där i stor utsträckning fråga om redan disponerade medel, vilka ännu inte har utbetalats. Beträffande sjösäkerhetspropagandan kan man notera att 85 000 kronor om året innebär 10—15 öre per båt för sjösäkerhetspropaganda. Detta är alltså vad sjösäkerheten är värd. Ett fastare grepp om dessa frågor är nödvändigt. Fritidsutredningen har lagt fram en rad förslag, som ännu inte resulterat i några konkreta åtgärder. Nyligen = föreslog sjöfartsutredningen att handläggningen av huvuddelen av småbåtsfrågorna skulle flyttas från sjöfartsverket till naturvårdsverket. Det är en rationaliseringsåtgärd inom sjöfartsområdet som jag direkt kan ansluta mig till i motsats till en del andra på senare till aktualiserade åtgärder, som herr Thylén till någon del berörde. Jag kan på intet sätt ansluta mig till dessa åtgärder, bl.a. därför att det kommer att gå ut över båtsporten och sjösäkerheten. När sjöfartsutredningen vidare föreslår att båtsportorganisationerna skall vara med och betala sjösäkerhetspropagandan, då kan jag inte längre vara med på noterna. Samhället skall vara berett att satsa mer än 10—15 öre per båt på en så viktig funktion. Säkerligen har man flera gånger om igen varje krona som läggs ner på sjösäkerhetspropagandan. Det kan visa sig t.ex. i minskade kostnader för sjöräddningsverksamheten. Utredningsoch remissarbetet på detta område får naturligtvis inte innebära att frågorna lägges helt på is. Man kan givetvis avstå från mera genomgripande ändringar i verksamheten under pågående utredningsoch remissarbete. Däremot får man inte liksom skjuta utvecklingen av samhällets åtgärder åt sidan såsom här har skett. Det är rätt symptomatiskt när statsutskottet i sitt utlåtande på s. 21 säger: »Utredningens» — alltså sjöfartsutredningens — »förslag är f.n. föremål för remissbehandling. I avvaktan på resultatet härav och Kungl. Maj:ts prövning av frågan finner utskottet anledning inte föreligga att, på sätt i motionen 11: 754 föreslagits, riksdagen hos Kungl. Maj:t nu hemställer att sjöfartsstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med bl a. båtsportorganisationerna snabbt kartlägga behovet av ytterligare åtgärder från statens sida för att stimulera båtsporten. Motionen i fråga avstyrks följaktligen.» Motionsyrkandet var att man nu skulle vidta snabba åtgärder, och det kan man inte göra om ett par år. Om man så tittar på några aktuella frågor för båtsporten i landet uppmärksammar man naturligtvis statsbidragsprocenten till småbåtshamnar. Det är uppenbart att många lovande projekt måst skrinläggas på grund av att bidragsprocenten blivit så låg att man inte kunnat fullfölja de planer man haft. I andra fall har det inneburit att de resurser, som de ansvariga kommunerna kunnat ställa till förfogande, ricker till färre hamnplatser, båtuppläggningsplatser 0. s. v. Ett enda litet exempel: I min hemkommun Österåker har vi genomfört en småbåtshamnsutredning, varvid vi noga kartlagt behovet av småbåtsplatser och prognostiserat utbyggnaden av hamnar. För det största objektet i början av den tidsperiod vi överblickade ansökte vi om statsbidrag och hoppades på 70 procent av kostnaderna. Vi fick 50 procent. Skillnaden, en kvarts miljon kronor, måste kommunen satsa, och det innebär minskade insatser under de närmaste åren på detta område till men för norra delen av storstockholmsregionen. De kommuner som blir värdkommuner för småbåtshamnar är ofta stadda i snabb utveckling eller ekonomiskt mindre bärkraftiga; de kan inte ta dessa frågor på entreprenad, utan de måste lösas i ett större sammanhang och helst då naturligtvis med rejälare statsbidrag. En annan fråga för båtsporten som fått aktualitet på sistone är brohöjder. När man bygger nya fasta broar — och alltfler sådana byggs längs våra kuster och i skärgårdsområdena — har man inte standardiserade brohöjder, utan dessa varierar från plats till plats. Det skulle vara av stort värde om man kunde införa två standardhöjder: en på 5 meter för de mindre båtarna och en på exempelvis 12,5 meter för segelbåtar och liknande. Denna fråga har fått en speciell aktualitet i samband med diskussionen om Stäketbron, där man skulle minska öppethållningen drastiskt. Nu håller man på, såvitt jag kunnat finna av tidningsuppgifter, att arbeta sig fram till en kompromisslösning som på ett rimligt sätt tillgodoser sjöfartens och båtsportens intressen. Säkerhetsstandard för småbåtar är något annat som diskuteras intensivt: standardiserad säkerhetsutrustning i nya småbåtar, frågan om radarreflektorer, — standardiserade = nödsignaler o.s.v. Slussar, kanaler, insjöleder, prickning av nya insjöleder och upprättande av sjökort över lämpliga båtsportsleder i insjöar är andra frågor som måste aktualiseras. Sjösäkerhetspropagandan bedrivs huvudsakligen via sjövettskommittén och som jag nämnde tidigare är anslaget härför ganska obetydligt. Denna propaganda måste breddas och få större intensitet — exempelvis föras ut i skolorna. Behovet av sjövettspropaganda ökar drastiskt i och med att båtsportens expansion leder till längre turer med snabbare båtar. Det betyder att båtsportens utövare lätt utsätts för betydligt större risker. När det gäller utprickningen av farleder, vill jag peka på behovet av särskilda småbåtsleder — kanske inte med så kvalificerad utprickning som den tunga sjöfarten kräver; det kan ofta räcka med rösning så att man kan ta ut enslinjer i de lederna. Detta är ju en teknik som används exempelvis i militära sammanhang och går bra där. Utbyggnaden av ett nödradionät är i full gång, men även denna verksamhet behöver intensifieras, i synnerhet som rationaliseringar exempelvis inom lotsväsendet medför en sämre passning inom det nödradionät vi redan har. En annan fråga, som diskuteras och där åsikterna bryter sig mycket kraftigt, är frågan om registrering av småbåtar. Motståndet från småbåtsägarnas sida beror närmast på att man fruktar en småbåtsskatt. Men det kan inte finnas någon som helst anledning att yt terligare skattebelägga småbåtstrafiken. Drivmedelsskatten ger ju inemot 30 miljoner kronor om året, och det beloppet räcker fullt ut för ytterligare kraftfulla och omfattande åtgärder från samhällets sida. Om man på småbåtstrafiken skulle tillämpa 1963 års trafikpolitiska princip att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader tror jag att man löser många av dessa problem. Låt mig också något beröra småbåtsindustrins betydelse som näringsgren. Man behöver bara ta upp den lokaliseringspolitiska aspekten och peka på att det i Norrland under senare år vuxit upp många nya livskraftiga båtindustrier. Ett annat område, där denna verksamhet är av stor betydelse, är Stockholms skärgård. Stockholms läns företagareförenings insatser i det området har i inte mindre än 25 fall av totalt 75 avsett just småbåtsnäringen. En utveckling av denna näring kan få stor betydelse för vår export under förutsättning att man får en basavsättning här i landet och att staten alltså stimulerar möjligheterna för båtsporten. Herr talman! Det exempel jag anfört visar klart att statens insatser för båtsporten kontinuerligt måste utvecklas och utökas. Det går inte att — som utskottet gör — förutsätta att ett verksamhetsfält som är under utredning skall ligga i träda. Jag finner mig därför föranlåten att yrka bifall till motionen II: 754.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

Men jag skulle också vilja särskilt understryka att det förhållandet, att det på detta anslag samlats så stora reser vationer, starkt talar för att det måste vara något fel på själva principerna för statsbidragsgivningen. En sådan medelsansamling samtidigt som behovet av förbättring och nyanläggning av båthamnar för fritidsbåtar och olika serviceanläggningar i anslutning till sådana hamnar är så stort och växande, är ej rimlig. Problemen ter sig ju även för ickebåtägare rätt påträngande. Detta hänger samman med att många av de här hamnarna är dåligt aårrangerade, t.ex. ur brandsynpunkt, skräpiga till sin utform Ning Oo. s. Vv. Man vill rätt allmänt få bukt med dessa förhållanden, och när det ändå finns så stora reservationer måste det på något vis vara fel på statsbidragsreglerna. Det är f.n. inte möjligt att få bidrag till alla behövliga ändamål utan bara till starkt begränsade delar av hamnarrangemangen för fritidsbåtar. Jag har som motionär tidigare pekat på detta förhållande. Jag riktade sålunda redan förra året uppmärksamheten på behovet av en revision av statsbidragsreglerna. Jag vill gärna här stryka under detta behov igen. Jag kan förstå, herr talman, om kommunikationsministern möjligen inte skulle känna sig så engagerad i den här frågan nu, eftersom detta anslag torde komma att flyttas från sjöfartsstyrelsen till naturvårdsverket. Då blir det ju jordbruksministern som får hand om det. Det låter f. ö. kanske litet fjärran att sålunda jordbruksministern kan komma att få hand om de här frågorna, men jag förstår ju att det måste bli så, eftersom naturvårdsverket ligger under jordbruksdepartementet.

Herr talman! Jag skall bara göra några små anmärkningar till den här debatten. Motionärerna har ju inte haft någon framgång i utskottet. Det beror väl närmast på att, som utskottet också anvisat, de här frågorna är föremål för utredning. Jag vill i det här sammanhanget understryka, att hela utvecklingen på fritidens område naturligtvis pekar fram emot att inte minst småbåtarna och all verksamhet som är förknippad med fritidsverksamhet på sjön kommer att öka i oerhört stor omfattning. Här har ju, som herr Wiklund berörde senast, en utredning föreslagit att denna verksamhet av den anledningen skulle flyttas över till naturvårdsverket. Det är inte så främmande om man tänker på att inom verket handläggs frågor som har med det rörliga friluftslivet att skaffa. Jag tror man kan säga att man då kommer att i det här avseendet få en viss integration av det som har med vårt friluftsliv att skaffa. Jag skall naturligtvis inte föregripa de ståndpunkter som kan komma att tas i det här sammanhanget efter det att remissbehandlingen är färdig, men jag har gärna velat markera att vi även från regeringens sida inser vilken betydelse det kommer att få för vårt friluftsliv att människorna får ökade möjligheter bl.a. till att fara på sjön. Jag vill säga till herr Levin att även på detta område arbetar den s.k. fiskehamnsutredningen, och vi räknar med att den skall bli färdig med sitt betänkande inom en relativt näraliggande framtid. Vad beträffar fiskehamnarna sker liksom på många andra områden en snabb strukturrationalisering inom fisket. Det gäller även på detta område att i någon mån få till stånd en koncentration av hamnarna men också att bygga ut hamnarna i anslutning till de nya anspråk som kanske bl a. annan utrustning o.s.v. kommer att ställa även på fiskets område. Det som egentligen gav mig anledning att begära ordet på grund av vad som har sagts på denna punkt var herr Thyléns uttalande att man inte borde justera några avgifter medan en utredning pågår. Om vi skulle tillämpa den principen, ärade kammarledamöter, över hela fältet skulle det bli ganska besvärligt för oss att i olika avseenden klara våra finanser.

Vad beträffar de spekulationer herr Thylén var inne på om att man skulle ha så att säga regionala avgifter vill jag tala om att jag blir uppvaktad av representanter för andra regioner än Göteborg, vilka är bekymrade över de avgifter som sjöfarten kanske kan komma att åläggas i de delarna av landet. Jag tänker exempelvis på de norrländska hamnarna och företagen uppe i Norrland som anmäler många bekymmer just i dessa sammanhang. Jag tror att man även på den punkten får vara litet försiktig innan man försöker sig på att omgärda de så att säga fetaste bitarna med sådana skrankor att andra delar av landet kan få betydande svårigheter. I princip kan vi självfallet inte bara skjuta upp alla avgiftshöjningar i väntan på utredningar som pågår.
Herr talman! Får jag vända mig till kommunikationsministern och åberopa mitt tidigare inlägg där jag sade att av kostnaderna vid infarten till Göteborgs stad faller endast en blygsam del på staten, medan däremot den största delen av utgifterna bestrids av Göteborgs stad. Det är denna orättvisa jag vänder mig emot. Med anledning av att herr statsrådet på tal om taxesättningen reagerar på denna punkt vill jag säga att jag tycker det är litet felaktigt att med så kort varsel göra dessa chockhöjningar av en från grunden felaktigt tillkommen taxa. Jag talade om segelfartygens dagar, och det är dock många år sedan vi lade ned den delen av trafiken. Det är underligt att vidta höjningar på 229 procent av lotsavgifter under en tidsperiod av tre år. Vi vet att enbart importen till raffinaderierna i Göteborg — för att nu hålla mig till de större och bara ta Koppartrans och BP — i fyroch båkavgifter ger en inkomst på 6,4 miljoner. I relation till hela inkomsten av fyroch båkavgifter rör det sig dock om en ganska orättmätig fördelning, och det är detta jag här velat konstatera. Att höja en taxa med utgångspunkt från = sjöfartsstyrelsens princip att man skall vara självförsörjande reagerar ingen emot, inte heller Göteborgs hamn. Det är bara det att vi inte kan acceptera den regionala fördelningen. Herr talman! Jag skulle vilja råda herr Wiklund i Stockholm, som gjorde propaganda för bättre småbåtshamnar, att i stället göra propaganda på ostkusten för kommunala småbåtshamnar som gör det enklare, renare och snyggare, ty det finns då större möjligheter att utnyttja det nuvarande statsbidraget. Svårigheten i Stockholm är att det finns en mångfald små hamnar som förvaltas av båtklubbarna, och i dagens läge innebär detta en stark ekonomisk belastning som klubbarna tyvärr inte går i land med.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Thylén om att Göteborgs stad inte enbart betalar avgifter för hamnverksamheten utan att det också blir in komster. Dessutom har jag ett intryck av att Göteborgs hamn kanske är en av de hamnar i landet som står sig bäst.

Herr talman! Jag gick, herr Thylén, över huvud taget inte in på huvudmannaskapsfrågan. I det avseendet kan det väl få vara ett blandat system. Enligt min mening är huvudsaken att man får till stånd större kapacitet och bättre förhållanden vad gäller hamnarna för fritidsbåtar. Jag tror att det finns många båtklubbar, som här kan göra synnerligen goda insatser bara de får tillräckligt ekonomiskt stöd av det allmänna för att arrangera de erforderliga småbåtshamnarna.

Herr talman! Jag vill helt kort beröra motionsparet 1:599 och II: 742, där vi pläderar för att den nya transportnämnden skall få ett organ under sig, som vi föreslår skall utses av landstingen. Det är möjligt att denna fråga är för tidigt väckt, men när länsdemokratiutredningen framlägger sitt betänkande — som vi nu har väntat ganska länge på — kommer den med all säkerhet upp. "Genom omständigheternas makt har vi i Stockholms län redan ett förtroendemannaorgan som övertagit ansvaret för den regionala trafiken. Jag tror också att det måste finnas ett regionalt organ som har det ansvaret, och om jag inte är felunderrättad finns det redan sådana organ i andra landsting. Arbetsuppgifter kommer förvisso inte att saknas för det organet. Jag behöver bara nämna upprättandet av trafikförsörjningsplaner, en fråga som vi diskuterade här förra veckan. Statsutskottet har avstyrkt motionerna därför att utskottet inte ansett att den föreslagna lösningen skulle vara rationell. Möjligt är också att den lösning som föreslagits inte är den mest rationella, men det är i varje fall den mest demokratiska lösningen på problemen. Och om det är någonting som den statliga trafikpolitiken i dag behöver, så är det en starkare förankring hos Sveriges folk.

Herr talman! Vid denna punkt i statsutskottets utlåtande, som gäller ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer, vill jag erinra om att det finns en järnvägslinje som får bidrag från ifrågavarande anslag, nämligen inlandsbanan, som bl.a. går genom Härjedalen och Jämtland. Den järnvägen har en mycket stor uppgift att fylla för befolkningen både när det gäller godsoch persontrafiken, speciellt som den går genom glesbygder med långa avstånd. Jag vill därför poängtera befolkningens bestämda mening att den järnvägslinjen bör vara kvar. Jag gör detta uttalande mot bakgrunden av 1963 års riksdagsbeslut. Om jag fattat saken rätt står det i det beslutet bl.a., att om en järnväg fyller sociala och näringspolitiska ändamål bör statsbidrag lämnas till icke lönsamma järnvägslinjer. Jag vill också erinra om att statens järnvägar har trafikförpliktelser även mot folket i glesbygderna. Jag vet förvisso att det är för tidigt att nu diskutera denna fråga, men jag har velat göra kommunikationsministern uppmärksam på detta spörsmål och hoppas att vad jag nu anfört kommer att vinna beaktande när nedläggning av den bandelen kommer på tal.

Herr talman! Under den punkt vi nu diskuterar behandlas indirekt även frågan om SJ:s kollektivbiljetter. De flesta av kammarens ledamöter har väl förra veckans debatt om SJ:s trafikpolitik i färskt minne. SJ har nu begärt 210 miljoner kronor för kollektivbiljetter. Systemet med sådana biljetter infördes i och med 1963 års beslut, och beloppet var första året 215 miljoner kronor. Meningen var då att summan skulle skäras ned år från år. Så har också skett fyra år å rad, men nu har kommunikationsministern för första gången ökat beloppet, trots att han prutat 3 miljoner kronor på SJ:s äskanden. Utskottet har också följt statsrådet i det fallet. Det intressanta ur min synpunkt är emellertid statsrådets motivering. Bland annat uttalar han att det är vanskligt att bedöma anslaget med hänsyn till de framställningar som väntas om bannedläggningar. Med hänsyn till att han inte ger SJ vad man därifrån begärt torde han således förutse en större förekomst av bannedläggelser än SJ räknat med, och det har utskottet tydligen också funnit sig i. I en motion, II: 740, har jag velat pruta ytterligare 5 miljoner kronor på kollektivbiljetten. Jag anser, herr talman, att dessa miljoner gör större nytta när det gäller att stödja busslinjer och annan linjetrafik, t.ex. sådan som efter norskt mönster utförs med den s.k. rutebilen. Jag har därför föreslagit att en summa motsvarande min nedprutning av kostnaden för kollektivbiljetten anvisas till dessa bägge ändamål. Det uttalades förvisso år 1963 att SJ skulle ha full täckning för sina kostnader för det trafiksvaga nätet. Men det framhölls också att skälet härtill skulle vara att säkra en tillfredsställande transportförsörjning på de linjer det gäller. Men handen på hjärtat, ärade kammarledamöter, har SJ uppfyllt detta krav? Enligt vad vi hörde under förra veckans debatt finns det många bland kammarens ledamöter som inte anser det, och ute i bygderna är det ännu fler som har denna uppfattning. Tar man betalt för en biljett — den må vara individuell eller kollektiv — skall man också uppfylla sina åtaganden. För egen del anser jag inte att SJ har gjort detta, och därför skulle jag vara benägen att yrka bifall till motionen II: 740. Jag skall dock, herr talman, inte göra detta.

Herr talman! Diskussionen om förevarande utlåtande från statsutskottet börjar ju dra ut på tiden, och många ärenden står därefter i kö. Jag skall därför fatta mig kort, skulle kanske ha kunnat nöja mig med att rätt och slätt yrka bifall till reservationen 4 a, som fogats vid punkten 20 av centerpartiets och folkpartiets ledamöter i utskottet. Jag vill dock säga att Kungl. Maj:t också har föreslagit en höjning av ersättningen till de bussbolag som går med förluster. Det gäller i regel sådana bussföretag som verkar i glesbygderna. Skulle detta bidrag inte utgå är det överhängande risk för att dessa bygder skulle bli helt och hållet utan de, ofta bristfälliga, trafikförbindelser som de nu har. Det har på flera håll bland motionärerna gjorts undersökningar om Kungl. Maj:ts bud, och man har därvid funnit att det ligger i underkant för att kunna ge sådana nöjaktiga trafikförbindelser för glesbygderna, som får sägas ingå i den garanti om godtagbar trafikförsörjning, vilken innefattades i 1963 års trafikpolitiska beslut. Vid sin granskning har motionärerna stannat för olika alternativ. I en motion har föreslagits en höjning till 11 miljoner kronor. I en högermotion har föreslagits en höjning till 10 miljoner kronor och i en annan högermotion en höjning till 13 miljoner kronor. När vi i utskottet har ägnat denna fråga uppmärksamhet har det så småningom utkristalliserats två alternativa yrkanden till utskottsmajoritetens hemställan, som självfallet innebär bifall till Kungl. Maj:ts förslag. I en reservation från folkpartiet och centerpartiet har föreslagits en höjning till 11 miljoner kronor, överensstämmande med ett motionsyrkande i denna del. Ökningen per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete skulle enligt reservationen icke bli, såsom Kungl. Maj:t föreslår, från 2 kronor till 2:50 kronor utan från 2 kronor till 3 kronor. Högerreservanterna har för sin del stannat för en höjning till 10 miljoner kronor. Jag vill, herr talman, understryka att det finns goda grunder för det yrkande om ett anslag på 11 miljoner kronor som vi ställt i reservationen 4 a, och jag hemställer om bifall till denna reservation.
Herr talman! Det är väl för alla uppenbart att i glesbygderna spelar de nu återstående bussarna en helt avgörande roll för de människor som på grund av ålder eller på grund av små inkomster inte har — och kanske aldrig haft — möjlighet att hålla sig med egen bil. Om man tar bort den sista resten av offentliga trafikmedel — sedan järnvägarna lagts ned är det ju bussen — så sitter dessa människor där de sitter och kommer ingen vart. Det gör att deras situation många gånger är synnerligen besvärlig. Departementschefen har uppmärksammat detta och föreslagit att den generella maximigränsen för statsbidrag fr.o.m. år 1968 höjs från 2 kronor till 2 kronor 50 öre per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete. Samtidigt uttalar departementschefen att han skall tillsätta en utredning som verkligen undersöker vad som kan göras för att lösa glesbygdernas besvärliga problem när det gäller busslinjerna. Vi som står bakom reservationen 4b har tyckt att man borde kunna lugna sig litet grand nu och stanna vid den av Kungl Maj:t föreslagna generella höjningen. Man bör alltså enligt vår mening inte gå så långt som mittenpartierna velat göra — till 3 kronor. Jag medger att det kan vara en smaksak — det är en miljon hit eller en miljon dit — men vi anser i alla fall att man bör lugna sig något och alltså stanna vid denna höjning till 2 kronor 50 öre. Det är mycket möjligt att man kommer att gå längre i fortsättningen. Vi räknar emellertid samtidigt med att det kommer att uppträda en rad katastroffall, där besvärligheterna är så stora att det är nödvändigt att ge ytterligare bidrag. Sådana fall är också förutsedda i kungörelsen — högre bidrag kan ges när s.k. synnerliga skäl föreligger. Vi menar att det är nödvändigt att ge departementschefen möjlighet att någorlunda generöst pröva om ett skäl skall anses vara synnerligt eller ej, och vi har därför velat ställa en miljon utöver vad departementschefen begärt till hans förfogande för att han skall kunna klara de verkligt besvärliga fallen. Det binder honom naturligtvis inte.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

Herr talman! I motionen II: 437 — likalydande med motionen I: 354 — har jag och ett par medmotionärer hemställt att riksdagen måtte besluta att statsbidrag för drift av icke lönsamma busslinjer medgives med 3 kronor per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete fr.o.m. kalenderåret 1968. Motiveringen för vår framställning är det i många fall allt större underskott som driften av vissa busslinjer ger. 1968 kommer att bli ett besvärligt år bl.a. med hänsyn till de betydligt ökade kostnader som uppstår genom den höjda fordonsbeskattning som trädde i kraft vid det senaste årsskiftet. Ser man tillbaka på utvecklingen under de senaste åren finner man att enligt preliminära uppgifter från statens biltrafiknämnd har det totala underskottet ökat med 6,1 miljoner kronor från 1966 till 1967. Denna utveckling är mycket oroande. De aktuella busslinjerna är ju de enda kollektiva trafikmedel som betjänar ifrågavarande områden, och om det inte går att på något sätt få täckning för driftunderskottet läggs busslinjerna ned. Vad det kommer att betyda för berörda bygder förstår alla. För fjorton dagar sedan diskuterade vi statens järnvägar och de problem som uppstår vid nedläggning av järnvägslinjer och järnvägsstationer. Även om mycken kritik kan riktas mot dessa nedläggningar förekommer ändå en viss utredning och kontakt med berörda kommuner om vad som skall respektive inte skall läggas ned. Ofta hänvisar SJ till den ersättningstrafik som erbjuds genom busslinjerna. Vi skall i detta sammanhang dock inte glömma bort de risker som finns för att även busslinjerna visar sig gå med förlust. Om man inte på ett bättre sätt med allmänna medel bistår de berörda bussföretagen kommer utan tvivel de icke lönsamma busslinjerna att försvinna ur trafiken till stor olägenhet för berörda medborgare. Nu föreslås i propositionen en höjning av bidraget från 2 kronor till 2 kronor och 50 öre per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete. Detta innebär givetvis en viss förbättring, men samtidigt skall vi vara medvetna om att ingen höjning har genomförts sedan 1961. Skall vi återställa förhållandena till det utgångsläget måste vi få en större höjning än den som föreslagits i propositionen. Utskottsmajoriteten hänvisar till det pågående utredningsarbetet och understryker kraftigt vikten av att utredningen bedrivs skyndsamt samt att av dess arbete föranledda förslag om möjligt skall läggas fram till nästa års riksdag. Jag är naturligtvis tacksam för den positiva skrivningen i utskottsutlåtandet, men enligt min uppfattning räcker inte detta. Trafikpolitiken skall enligt riksdagens beslut syfta till en tillfredsställande trafikförsörjning för olika delar av landet. Den målsättningen kan inte anses uppfylld. Ett sätt att skapa bättre förhållanden på detta område är att höja bidraget till den förlustbringande busstrafiken. Skall vi ha möjlighet att undvika en allvarlig försämring av den kollektiva trafikförsörjningen i glesbygderna måste vi redan nu besluta om ett högre bidrag för att täcka de uppkomna underskotten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid statsut

Herr talman! Det råder enighet inom utskottet om att busstrafiken, som vi nu behandlar, utgör ett allvarligt och synnerligen svårbemästrat problem. Härtill bidrar bla. dels den befolkningskoncentration som har ägt rum under de senaste 10—15 åren och dels privatbilismens utveckling. Dessa faktorer har samverkat till att detta mycket besvärliga problem uppstått. Jag vill icke säga att detta enbart är ett bekymmer för glesbygdsbefolkningen, utan det finns strängt taget i hela vårt land. Fjärde avdelningens ärade ordförande har redogjort för Kungl. Maj:ts förslag, varför jag inte närmare behöver gå in på det. Han har emellertid samtidigt förklarat att man inom folkpartiet och centerpartiet icke är nöjd med den ökning som Kungl. Maj:t föreslagit utan vill öka på ytterligare med en 50-öring per körmil. Jag tror inte att dessa problem kan lösas på det sättet. Det inser också Kungl. Maj:t, som har aviserat en översyn av frågan. Utskottsmajoriteten har kraftigt understrukit vikten av att denna översyn kommer till stånd och påpekat att det är synnerligen önskvärt att förslag kan föreläggas redan nästa års riksdag. Högerreservanterna har yrkat på ytterligare en miljon kronor för att Kungl. Maj:t skall kunna ge ett särskilt bidrag till vad herr Cassel kallade katastroffall. Jag tror lika litet i detta avseende att man kan lösa de problem, som är rådande från syd till nord, med någon miljon i bidrag. Vi bör i stället avvakta utredningens resultat. De här aktuella svårigheterna är mycket svårbemästrade. Fortfarande lever både yngre och äldre kvar i mer eller mindre utpräglade glesbygder, och de har och får det besvärligt genom den utveckling som den växande bilismen medför.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

Herr talman! Det torde vara obestridligt att förskolan i de allra flesta fall utgör en god förberedelse för inträde i grundskolan. I anledning av detta finner jag det angeläget att det görs en utredning om förutsättningarna för inrättande av en allmän förskola samt om de pedagogiska, psykologiska och ekonomiska effekterna av en sådan reform. Det kan inte under några förhållanden vara rättvist och det visas inte heller solidaritet om bara en del av sexåringarna skall beredas möjlighet att gå i förskola. Enligt skolöverstyrelsen innebär förskola att själva skolstarten underlättas. | Under inlärningstiden har förskolan sin alldeles speciella betydelse, och alla torde vara överens om att själva starten måste tillmätas en mycket stor betydelse. Skolöverstyrelsen säger i ett remissyttrande i anledning av en skolutredning, att »barn som kommer från mindre studievänliga miljöer är ofta handikappade i förhållande till kamrater som växt upp i studievänlig miljö. Detta påverkar i hög grad möjligheterna vid den första inlärningen. En bättre förutsättning för en god skolstart skulle barnen få om förskoleorganisationen utbyggdes.» Enligt detta uttalande kan man sålunda säga att det här är fråga om att ge barnen bästa möjliga skolstart. Vilka förutsättningar vi har att låta barnen gå i allmän förskola bör emellertid utredas. Utskottsmajoriteten har inte velat vara med om en utredning utan framhållit att det behövs mera forskning rörande den psykologiska utveckling en hos förskolebarnen. Hur man ser på den förskola som nu är i gång på många håll har utskottsmajoriteten inte velat yttra sig om. Många utredningar har under årens lopp ägnat sig åt skolfrågor, men ingen utredning har haft i uppdrag att utreda det som reservanterna önskar. Olika organisationer, som avgivit remissvar i anledning av betänkanden beträffande skolfrågor, har beklagat detta; jag behöver bara nämna LO, TCO och SACO. SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, har i ett remissvar sagt att utbildningskapaciteten bör dimensioneras efter målsättningen att alla barn efter uppnådda fem år beredes plats i förskolan. Av den utbyggnad som skett av förskolor kan man också dra den slutsatsen att det står en stark föräldraopinion bakom kravet på att förskolan skall bli allmän. Det finns således anledning tro att det är en utbredd mening att förskolan är populär. Det är också en utbredd mening att den bör anknytas till skolväsendet i övrigt. Skolöverstyrelsen har för sin del sagt att detta skulle vara naturligt med hänsyn till förskolans pedagogiska funktion. Givetvis kommer inrättandet av en allmän förskola att ställa stora krav: det kommer att kosta pengar, det kommer att krävas lärare och lokaler. Men hur mycket det kostar och hur mycket lärare och lokaler som behövs vet man inte förrän en utredning giorts. Inte heller vet vi vilka de pedagogiska och psykologiska verkningarna kan bli av en allmän förskola. Vi vet emellertid att förskolan är uppskattad av barnen, deras föräldrar och lärarna. Vi reservanter vill i lika hög grad som utskottsmajoriteten att forskningen om den psykologiska utvecklingen hos förskolebarn och barn i lägre skolåldrar skall fortsätta. Här föreligger alltså inga skiljaktiga meningar, utan vi vill understryka att denna forskning kraftigt bör utvecklas. Enligt vår me ning är det angeläget att barn i dessa åldrar liksom alla andra barn får det bästa som vi har möjlighet att ge dem, och det gäller att komma fram till den pedagogiskt lämpliga «avvägningen.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

Herr talman! Jag kan inte förstå, att utskottets majoritet så enständigt skall behöva sätta sig emot en utredning om inrättandet av en allmän förskola, kombinerad med vissa undersökningar av pedagogisk, psykologisk och undervisningsmetodisk karaktär, som kan visa sig erforderliga. Det är beklagligt, att utbildningsministern inte är i kammaren, så att vi kan få höra hans synpunkter på denna problematik. En utredning kommer att ta sin tid, och varje uppskov med dess tillsättande försenar ett ställningstagande, som under alla förhållanden redan ligger långt fram i tiden. I dagens läge föreligger knappast ekonomiska möjligheter för ett genomförande av en allmän förskola, hur stor efterfrågan på en sådan än kan vara. Det behövs fler lärare och lokaler, och det drar betydande kostnader, som det statsfinansiella läget inte medger. Försörjningen med «lärare tycks dock inte bli något större problem, vilket det skulle ha varit för bara några år sedan. Allt talar för att en utredning omgående tillsätts. Någon motion i saken från högerhåll föreligger inte, men jag vill med detta ha sagt, att vi helt instämmer med folkpartiet och centerpartiet i kravet på en dylik utredning. Det är nu över 125 år sedan, som gränsen för skolpliktsåldern sattes till sju år. Mycket har hänt och mycket har förändrats sedan dess. Vi kan inte undgå att någon gång företa en om Prövning. Icke oväsentligt är — det bör kanske till sist understrykas — att föräldrar och målsmän i stor utsträckning redan nu önskar en fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

I stället ordar statsutskottets socialdemokratiska ledamöter väsentligen kring frågan om en sänkning av skolinträdesåldern. Det bör stå klart att motionen i år har en något annan formulering och struktur än föregående års motion. Men utskottets majoritet säger att detta är samma fråga som behandlades av utskottet i dess utlåtande nr 177 förra året. Man blundar alltså för det enkla faktum att det verkligen skett en förskjutning och förändring i motionens innehåll. Att i motionen också diskuteras frågan om en sänkning av skolinträdesåldern är helt riktigt — att frågan bör vara med i bilden är uppenbart — men man kan ju fördenskull inte undgå att ta hänsyn till motionens kläm. Vi motionärer säger att det är fråga om »en sådan sänkning av skolinträdesåldern, som införandet av ett allmänt förskoleår innebär, men anser att ett ställningstagande till frågan måste föregås av en utredning». Vi poängterar att det är »mycket som talar för att en skolgång i någon form som på börjas tidigare än den nuvarande kan ha många fördelar ur social, medicinsk och psykologisk synpunkt». Jag menar alltså att det förr eller senare måste uppkomma en situation, där man överväger om barnen skall ha rätt och möjlighet att gå i en allmän förskola. Därför är det riktigt att så snart som möjligt ta befattning med den saken och förbereda en sådan reform. I sitt utlåtande till förra årets riksdag i denna fråga uttalade också statsutskottet, att det angelägna i dagens läge är att man inom ramen för den nuvarande organisationen successivt bygger ut förskolan och etablerar ett närmare samarbete mellan förskolan och grundskolans lågstadium. Statsutskottet sade alltså förra året någonting väsentligt, som vi anser att det är värt att bygga vidare på. En kort historik kanske ändå kan vara på sin plats — den får bli mycket summarisk. Jag vill erinra om att 1940 års skolutredning uppmärksammade behovet av att vid uppgörandet av framtidsprogram för skolan ta större hänsyn till den s.k. förskoleåldern inte bara ur social utan även och icke minst ur pedagogisk synpunkt. 1946 års skolkommission framhöll förskolornas praktiska betydelse i samband med skolmognadsavgörandet. Man betonade då också att många av de uppfostringsuppgifter och mycket av det stoff, som nu måste räknas som tillhörande lågstadiet, med större utvecklingspsykologisk rätt torde böra komma på förskolestadiet. Man uttalade att en utbyggnad av förskoleinstitutionerna låg i linje med kommissionens planläggning för skolväsendet. Ett närmare pedagogiskt samarbete mellan förskola och de egentliga skolstadierna måste uppmuntras, hette det t.ex. Och skolöverstyrelsen framhöll i det sammanhanget att det är fullt naturligt att förskoleinstitutionerna organisatoriskt anknyts till skolväsendet i Övrigt, dock utan att därigenom förlora sin egen karaktär. Om jag ett ögonblick får dröja vid vad 1946 års kommitté för den halvöppna barnavården anförde, så framhöll kommittén att målet är att förskolor en gång i framtiden skall finnas i sådan utsträckning att »alla familjer» — observera uttrycket — som så önskar kan begagna sig av dem. Och i grundskolebetänkandet 1961 sades det att vi säkerligen inte kommer ifrån att förr eller senare allvarligt överväga inrättandet av förskoleklasser eller att låta barnen börja skolan redan i sexårsåldern. Det är alltså en viktig uppgift under kommande decennier att bygga ut förskoleväsendet i syfte att så småningom införliva detta med det allmänna skolväsendet. Ett flertal remissinstanser förordade också att förskolan införlivades i det obligatoriska skolväsendet, så att förskolorna skulle kunna lyda under skolstyrelserna och skolöverstyrelsen.

1967 hävdade skolöverstyrelsen att samhället och dess skolmyndigheter i första hand bör satsa på en snabb utbyggnad av förskoleinstitutionen. Den lokala samordningen och det praktiska samarbetet mellan förskola och lågstadium är därvid av väsentlig betydelse liksom också en intensifierad forskning rörande förskoleåldrarnas psykologi och pedagogik. Att sedan skolöverstyrelsen efter detta yttrande trollade bort kravet på en utredning är så mycket märkligare. Men betydelsen av forskning fram hölls, och jag vill till sist säga ett par ord om den saken också. Det är ett vedertaget faktum att en människas fem, sex första levnadsår är av utomordentlig betydelse för hela hennes framtida tillvaro. Men vi vet skrämmande litet om hur barnens livsmönster påverkas av de tidigaste uppväxtåren. I vårt land har under de nära 140 år som förskolor funnits t.ex. skrivits bara två doktorsavhandlingar om barnutvecklingen i de här åldrarna. Och varken utvecklingseller barnpsykologi finns som självständiga ämnen vid något av våra universitet. Betecknande för vår snedvridna syn på förskoleålderns problem är också den svenska debatten om daghemmen. De senaste åren har en stark opinion med all rätt drivit fram riksdagsbeslut om en väsentlig utbyggnad av både familjedaghem och vanliga daghem. Men i det sammanhanget har barnens situation nästan helt förbisetts. Daghemsdebatten har utgått från de krav som samhället och de vuxna ställt upp, men ingen forskning som motsvarar den som föregick grundskolans genomförande har ägt rum. På samma sätt förhåller det sig med de då och då återkommande kraven på sänkt skolålder. En sådan åtgärd motiveras med i huvudsak samhällsekonomiska skäl. Barntillsynen ordnas, individen kommer tidigare ut i förvärvslivet o. s. v. Men barnens situation har också här ställts i bakgrunden, helt enkelt beroende på bristande forskning med åtföljande gissningar i stället för kunskaper. Det finns alltså, herr talman, alla skäl för att acceptera reservanternas önskemål om att få till stånd en utredning och förslag angående förutsättningarna för inrättandet av en allmän förskola enligt de i motionerna angivna riktlinjerna och de pedagogiska, psykologiska och ekonomiska effekterna av en sådan reform, och jag vill

Herr talman! Det låter på herr Källstad som om utbyggnaden av daghemmen och ökningen av samhällets barntillsyn hade tillkommit för arbetsmarknadens och mödrarnas skull och att man inte alls hade tänkt på barnen. Nej, herr Källstad, det förhåller sig tvärtom så att de undersökningar som gjorts i samband med familjepolitiska kommitténs betänkande visade hur ytterligt otillfredsställande förhållandena är för ett mycket stort antal av våra förskolebarn. De har otillräcklig tillsyn eller vad beträffar en hel del av de äldsta, alltså femoch sexåringarna, som den egentliga förskolan är avsedd för, ingen tillsyn alls. Vidare vet man att småskolebarnen som bara går ett par timmar om dagen i skolan i mycket stor utsträckning får sköta sig själva under återstoden av föräldrarnas arbetsdag. Vi har alltså bedömt det så att det angelägnaste för närvarande för stat och kommun är att se till att barntillsynen för förskolebarnen ordnas på ett tillfredsställande sätt. Daghemmen är mycket dyrare än förskolorna vad beträffar lokaler, personal, o.s. v., och det är alltså mycket lättare för kommunerna att ordna förskolor. Detta kan kommunerna göra med betydligt mindre investeringar och betydligt lägre driftkostnader. Det är därför som vi har flyttat över statsmedel på så sätt, att bidragen till daghem ökats; vi vill förmå kommunerna att koncentrera sig på daghemmen, både familjedaghem och de egentliga daghemmen i första hand. Det är således icke fråga om någon undervärdering av lekskolan. Vi är alla överens om att det skulle vara synnerligen tillfredsställande om, såsom herr Källstad sade, de föräldrar som så önskar kan få sina femoch sexåringar placerade i lekskola. Jag skulle vilja utvid ga detta till fyraåringar. även dessa mår i de flesta fall bra av att någon timme av dagen vistas i sällskap med jämnåriga barn under pedagogisk ledning. Det hela är emellertid också en fråga om resursanvändning och prioritering. Den väldiga omstöpning av vårt undervisningsväsende som vi har varit i färd med under de senaste årtiondena och som ännu långt ifrån är genomförd åstadkommer mycket stora automatiska kostnadsökningar under många år framåt.

Däremot bör vi se till att när ett alltmera ökat antal barn vistas på daghem eller i förskolor deras vistelse där blir till största möjliga nytta för dem. Därför har även utskottsmajoriteten understrukit att det behövs både psykologisk, pedagogisk och social forskning för att utröna hur man bäst skall kunna ta hand om dessa småttingar, för vilket vi hoppas att varje år få allt större resurser. Riksdagen har också på statsutskottets enhälliga förslag för några år sedan begärt en utredning på området, som då och då efterlysts i debatterna om förskolorna. Statsrådet Palme har i dag i första kammaren meddelat att denna utredning äntligen kommer till stånd — jag var inte själv inne i första kammaren utan jag har hört det berättas av kamrater där. Om det förhåller sig på det sättet blir alltså motionens syfte tillgodosett på denna punkt och vi är väl alla överens om att det är angeläget att där få veta mer. Vad däremot beträffar en allmän förskola finns det enligt majoritetens uppfattning inte någonting att utreda. Det är här fråga om ren matematik. Vi vet hur många femoch sexåringar som finns, vi känner till hur stora grupper man rimligtvis kan ha i en förskola, och vi vet också vad lärarna och lokalerna kostar. Det är alltså bara att sätta sig ned och räkna ihop och därefter fastställa, att så och så mycket behöver satsas på lokaler och så och så många lärare är nödvändiga, varför utbildningen måste utökas i den och den utsträckningen o. s. v. Det behövs således ingen särskild utredning, utan frågan är bara den: Finns det resurser härför nu? Vi anser inte att så är fallet. Vi måste först se till att angelägnare åtgärder genomförs. Under tiden hoppas vi att den frivilliga utbyggnaden av lekskolorna skall fortgå som hittills. Om sedan skolöverstyrelsen, barnavårdsnämnden, en särskild stiftelse eller någon annan är huvudman spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att det råder ett gott samarbete inom kommunens olika organ — och det bör det göra. Var och en av oss kan ju lokalt undersöka möjligheterna att göra något inom ramen för de nuvarande resurserna och att åstadkomma ett verkligt samarbete. Inte minst bör vi se till med det begränsade antal barnstugor vi har — det må vara daghem eller lekskolor — att det läggs ned omsorg på att få dit de barn som bäst behöver detta. Här om någonsin är det nödvändigt med en uppsökande verksamhet, som man brukar tala om i sociala sammanhang. I alla de kommuner jag känner till ges förtur åt just de barn som har sådana hemförhållanden att det för deras utveckling bedöms vara viktigt att komma under pedagogisk ledning — barnstuga eller lekskola. Det är alltså inte någon som helst underskattning av de av motionärerna framförda synpunkterna som gör att majoriteten inte heller i år har velat tillstyrka motionen, även om den skrivits något annorlunda än förra året. Skälet är helt enkelt att vi anser att vi inte vinner någonting på utredningar, utan att det som kan göras för närvarande kan ske utan någon ytlerligare utredning. Herr talman! Jag ber att få yrka hifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Vad utbildningsminister Palme kan ha sagt i dag i första kammaren är i varje fall mig obekant i detta ögonblick, men det är intressant att få det förmedlat av fröken Olsson. Utskottets förslag måste uppfattas som en undervärdering av förskolorna; så upplevs det. Det är ju inte fråga om pengar just nu, utan det gäller att företa en utredning, som fröken Olsson för sin del emellertid inte anser vara så nödvändig. Men det är i alla fall ett stort pedagogiskt komplex förbundet härmed. Det rör sig om förskolans roll i samband med en eventuellt tidigarelagd skolstart, och detta är en fråga som bör utredas. Särskilt bör då uppmärksammas i vad mån och på vilket sätt förskolan skall infogas i det obligatoriska skolsystemet. Det bör också undersökas i vilken utsträckning undervisningen för sexåringar kan täcka delar av de kursmoment som nu gäller för årskurs 1 i grundskolan. Det gäller alltså frågor som berör förskolans relation till grundskolan. En annan viktig fråga att ta upp i en utredning är skolpliktstidens längd. En uppfattning går ut på att en sänkning av skolinträdesåldern med ett år genom ett obligatoriskt förskoleår skulle medföra en tioårig skolplikt, och en annan är den att det bör ske en förskjutning av den obligatoriska utbildningen ett levnadsår nedåt. Detta skulle resultera i att sexåringarna redan från början ges en skolmässig utbildning, om än av något enklare slag än den som sjuåringarna nu får. Men den här uppfattningen skulle alltså i motsats till den förstnämnda innebära en oförändrad skolpliktstid, d.v.s. nioårig skolgång. Såvitt jag kan förstå finns det inga möjligheter att nu ta ställning till dessa olika alternativ. De pedagogiska, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga effekterna av alternativen är sådant som jag menar bör utredas liksom även hela frågan om förskoleålderns pedagogik. Inte heller kan man säga att de barn som nu ges möjlighet och rätt att gå i förskolan har börjat sin skolgång ett år före alla andra. Det är fråga om helt skilda pedagogiska system i grundskola och förskola. Enligt min mening finns det alltså konkreta frågor att utreda, och de bör utredas nu, innan vi hamnar i den situationen att vi måste ta ställning till införandet av en allmän förskola.

Herr talman! Jag beklagar ännu en gång, att statsrådet Palme inte är närvarande i kammaren nu. Jag har hört sägas, att han i första kammaren har talat om en utredning, och det hade verkligen varit på sin plats att han även i denna kammare meddelade vad han har bestämt sig för i det avseendet. Låt oss emellertid utgå från att det igångsättes en utredning om vissa pedagogiska, psykologiska och liknande problem som sammanhänger med förskoleåldern. Men även om en sådan utredning mycket snabbt kommer till stånd, finns det ändå en hel del andra ting som man samtidigt kan börja överväga redan nu. Fröken Olsson sade, att det inte finns någonting att utreda. Vi vet, sade hon, hur stora grupper vi skall ha i en förskoleklass, vad lärare och lokaler kostar o.s.v. Det är bara fråga om enkel matematik, slutade hon. Det förefaller mig, som om fröken Olsson menade, att uträkningen således skulle vara gjord i en handvändning. Men det är den ingalunda. Vi har erfarenhet av att sådant tar sin tid. Kanske är det i stor utsträckning enkla ting som bör utredas, frågor som i stor utsträckning har med summeringar o.d. att göra, men så mycket har vi ändå av forskning, att vi vet, att vi behöver planera utbildningen av förskollärare på ett annat sätt än hittills. Vi måste utöka och bygga nya utbildningsanstalter samt övertänka deras dimensionering, och vi har frågan om huvudmannaskapet, som jag inte vill bagatellisera. Den saken måste under alla förhållanden in i ett sådant övervägande. Vissa spörsmål rörande läro planen för förskolan — om jag får använda ett så fint ord i sammanhanget — kan tas upp, och en viss vidareutveckling av =: undervisningsmetodiken är redan nu möjlig. Det finns förvisso en hel del frågor att tänka över och penetrera i en utredning, alldeles oavsett vad en forskningsutredning rörande förskoleålderns problem kommer att syssla med.

Herr talman! Herr Källstad tog här på nytt upp de delar av förra årets motion som inte återfinns i klämmen i årets motion, nämligen det som rör frågan om huruvida man kan förlägga en del av undervisningen som nu sker i grundskolan till förskolan och därigenom vinna tid i grundskolan. Såsom jag förut framhållit var denna tanke med i diskussionen under hela föregående års behandling. Det finns två alternativ i detta sammanhang. Det ena är en tioårig grundskola omfattande ett obligatoriskt förskoleår och den nuvarande grundskolan. Såsom jag framhållit i mitt föregående anförande har vi för ögonblicket inte råd med detta. Det andra alternativet är ett tidigareläggande av en del av undervisningen, varigenom man kunde vinna den fördelen att eleverna får sluta skolan ett år tidigare än nu. Det skulle alltså vara fråga om en bibehållen nioårig grundskola, som dock börjar vid sex och slutar vid femton år i stället för att som nu börja vid sju och sluta vid sexton ar. Detta vill vi inte heller vara med om, eftersom det betyder ett upprivande av hela grundskolans uppläggning. Grundskolan är nämligen icke upplagd enbart med tanke på att det behövs nio år för att lära in ett visst kunskapsmått, utan ett av de väsentliga skälen till att 1946 års skolkommission föreslog en nioårig skola och inte stannade för en åttaårig var att man ansåg det vara så stora fördelar förenade med att få behålla eleverna i skolan fram till sexton i stället för femton års ålder. Man räknade nämligen med att puberteten då i stort sett skulle vara över. Eleverna skulle vara på väg in i de vuxnas värld. Det är över huvud taget inte möjligt att ta upp en hel del angeläget stoff, t.ex. inom samhällskunskapen, förrän eleverna nått en viss mognad. Mot detta kan visserligen invändas, att den biologiska mognadsåldern tydligen är stadd i ganska starkt sjunkande, och det är också det argumentet som har åberopats när man hävdar att sexåringarna i dag hunnit längre än de som var i motsvarande ålder när vi fastställde skolgångens början till sju års ålder. Men såsom alla undersökningar i detta sammanhang visar följs inte den biologiska och den sociala mognaden åt. Det är detta faktum som vållar en mycket stor del av dagens ungdomsproblem. Eleverna är biologiskt mogna men socialt synnerligen omogna. Detta resonemang fördes i alla instanser när vi bestämde oss för att ha en obligatorisk skolgång upp till sextonårsåldern. Det skulle alltså betyda ett upprivande av hela detta resonemang om man nu skulle låta skolgången sluta ett år tidigare. Dessutom får vi snart en proposition om översyn av grundskolans läroplaner och vid alla läroplansrevisioner har ett av de stora problemen varit att man i så stor utsträckning velat utnyttja de sista åren av skolgången. Det finns så många moment som man då måste skjuta in, inte därför att man inte hinner gå igenom dem tidigare utan därför att eleverna inte förrän på detta stadium nått den mognad som behövs för dem. Beträffande de främmande språken har man visserligen funnit att en tidigare start kan vara fördelaktig, vilket har lättat trycket på de senare skolåren, men detta är nästan det enda område där ett sådant förhållande gäiler. I de flesta fall blir trängseln på schemat större ju högre upp man kommer. Nionde årsklassen kan alltså inte ersättas med ett förskoleår — det går helt enkelt inte. Detta är fakta. Det är inget som behöver utredas, och det är anledningen till att vi inte velat vara med om en utredning. Nu säger herr Mattsson att det ändå eventuellt blir en utredning. Också jag beklagar att statsrådet Palme inte haft tillfälle att här lämna samma upplysningar som i första kammaren, men vi får väl så småningom reda på vad det gäller. Det är i varje fall inte fråga om den utredning som är aktuell i detta sammanhang utan om en av en enhällig riksdag begärd utredning om det pedagogiska innehållet i den frivilliga förskolan, sådan denna nu är och kommer att förbli ännu någon tid framåt. Att denna utredning blivit ännu angelägnare än när riksdagen begärde den beror på att vi nu tar hand om ännu fler barn på detta sätt än vi tidigare gjort. Vi hoppas också att det skall bli allt fler. Hur sedan samordningen mellan förskolan och den övriga skolan skall ske får visa sig så småningom. I vilket fall som helst har saken inte någon överväldigande betydelse så länge vi inte har en allmän förskola. Vi måste räkna med att flertalet barn än så länge inte gått i förskola, och det gör att undervisningen i första klass i småskolan inte kan läggas upp som om alla barn hade gått i förskola. Problemet kommer på allvar att uppträda den gång då småskolan kan bygga på förskolan. Det hindrar inte att man bör söka få till stånd ett samarbete mellan skolorna, men detta bör än så länge vara mera informellt och helt beroende av de lokala förhållandena. Det är därför jag anser att vi skall ta upp problemet var och en på sin ort och se vad som kan göras. Skolöverstyrelsen kan naturligtvis utfärda råd och anvisningar. Såsom framhållits av ett par talare har skolöverstyrelsen uttalat sig för att förskolorna och därmed samtliga barninstitutioner skall läggas under skolöverstyrelsen. Jag har också varit med om att uttala den meningen, bl.a. när utredningen om utbildningen av förskollärare pågick. Denna utredning ledde till att förskoleseminarierna flyttades från socialstyrelsen till skolöverstyrelsen. Jag har förut från denna talarstol omvittnat att den våldsamma föräldraopinionen mot att flytta över förskolan till skolöverstyrelsen för mig kom som en chock. Man ville absolut inte vara med om det. Om skolöverstyrelsen ansåg att överflyttningen skulle ske, så ansåg en överväldigande del av föräldrarna att den inte borde ske. Nu tror jag att man börjat tänka om härvidlag — i varje fall hoppas jag att man, om det blir möjligt att få till stånd ett gott samarbete, skall finna att det hela inte är så farligt. Men det går alltså inte att enbart på basis av skolöverstyrelsens yttrande framställa saken som om det skulle vara en allmän önskan att barnstugorna kom under skolöverstyrelsen. Jag vill bl.a. hänvisa till det yttrande som Stockholms stads barnavårdsnämnd avgav över förskollärarutredningen och som var synnerligen bestämt på denna punkt. Det finns alltså många skäl som talar för att vi skall avvakta något innan vi igångsätter en utredning av det slag som motionärerna och reservanterna önskar. Och som sagt: När det gäller det som för oss är väsentligt — det pedagogiska innehållet — så hoppas vi att det nu äntligen blir en utredning. Om forskningen vill jag säga, att visst har vi för litet forskning rörande de första barnaåren. Men det är nog typiskt, som det sades här, att det inte skrivits mer än två doktorsavhandlingar i ämnet. Forskare brukar ju leta efter ämnen, och om det verkligen funnits forskare som hade något att komma med på detta område, så hade också mera forskning förekommit. För att bedriva forskning behöver man ju forskare, och det är för närvarande mycket magert med forskare på området. — Mot detta resonemang kan naturligtvis invändas, att om man på allvar uppmuntrar forskningen, så får man mera forskning. Och vi skall naturligtvis innerligt hoppas att forskningen på området utvidgas. Men vi får gå ganska långsamt fram — det tar tid att bygga upp en forskarorganisation och det är dock en hel del på gång inom området som bör få tid att utvecklas. Först när vi sett hur långt det går att komma därvidlag bör vi börja med något nytt.